Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att öka kvaliteten inom sjukvården och omsorgen samt för att barngrupperna på fritidshemmen, i förskolan och i skolan ska bli mindre. Sedan 2006 har kommunsektorns inkomster ökat som andel av bnp, från 22 till 24 procent. Resurserna till välfärdens kärnområden vård, skola och omsorg ökade med 44 miljarder mellan 2006 och 2012, justerat för pris och löneökningar. Av dessa har 24 miljarder gått till att höja ambitionsnivån för välfärdstjänsterna. Det satsas således mer på välfärdens kärnområden nu än när regeringen tillträdde. Regeringen gör i 2014 års ekonomiska vårproposition bedömningen att kommunsektorns inkomster kommer att öka med i genomsnitt 3,8 procent per år 2015-2018. Regeringen har sedan den tillträdde gjort betydande satsningar på välfärden. I 2014 års ekonomiska vårproposition presenteras ytterligare satsningar. Regeringens reformer för att säkra kvaliteten i skolan skulle innebära en resursförstärkning till kommunsektorn på 3 miljarder kronor 2015. Fram till 2018 sker en successiv ökning till 5,5 miljarder kronor. Bland annat avser regeringen att genomföra ett lågstadielyft på 2 miljarder kronor per år med start 2015. Därmed ges huvudmännen möjligheter att förbättra undervisningen genom till exempel mindre undervisningsgrupper. För att säkerställa att barngrupperna har en lämplig storlek i förskolan föreslås en resursförstärkning på 375 miljoner kronor 2015-2017. Satsningar föreslås dessutom på fler platser på utbildningar till specialistsjuksköterska och barnmorska. För att öka tillgängligheten i cancervården avser regeringen att avsätta 500 miljoner kronor per år 2015-2018. Regeringen värnar om en gemensamt finansierad välfärd som kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Den långsiktiga utvecklingen av resurser till välfärden avgörs främst av skatteintäkternas tillväxt som i sin tur beror på hur arbetsmarknaden fungerar. Full sysselsättning är därför regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken.

Herr talman! Den här interpellationen lämnade jag in i februari. Den förra lämnade jag in i januari. Man kan alltså säga att Anders Borg förbättrat sig något när det gäller att svara, men han följer definitivt inte riksdagens regler om att svara inom två veckor. Jag tycker att det är trist att Anders Borg behandlar riksdagens regler på ett så nonchalant sätt. Han uppfattar det som att han har viktigare saker för sig än att komma till riksdagen och besvara riksdagsledamöternas frågor. Men, som sagt, det är något bättre med denna interpellation. Precis som Anders Borg säger har bidragen till kommunsektorn ökat, det är helt korrekt, men inte i förhållande till befolkningen. Det är så man måste räkna för att det ska fungera med servicen. Förutom att vi har blivit en halv miljon fler har vi även blivit mer vårdtyngda, kan man säga, eftersom vi har fler äldre och fler äldreäldre, vilka är i stort behov av vård och omsorg. Vi har också många barn som behöver gå i förskola, skola och på fritidshem. Under er tid vid makten, Anders Borg, har arbetslösheten ökat med 2 procent. Ni brukar ju beskylla oss för att det under vår tid var massarbetslöshet, trots att vi i efterhand vet att det tillkom 153 000 jobb år 2006. Anders Borg tycker att det är bra när 150 000 nya jobb tillkommer på tre år, men under det senaste året som vi hade regeringsmakten tillkom 153 000 nya jobb. Nåväl, arbetslösheten har ökat och ni skyller på Socialdemokraterna och på den internationella lågkonjunkturen. Det arbetar 4,3 procent färre inom välfärden räknat per 1 000 invånare, vilket till exempel innebär färre män och kvinnor som ska stressa mer för att ta hand om våra gamla, våra anhöriga, våra sjuka, våra barn och ungdomar. För att vara konkret handlar det om kvinnorna. Det är kvinnorna som huvudsakligen jobbar inom välfärdssektorn. De har fått det stressigare, de har fått det tyngre, de har fått det tuffare för att hinna med. Dessutom har långtidsarbetslösheten ökat, främst bland kvinnor. Verkligheten skvallrar om att arbetsmiljöarbetet halkat efter på grund av att ni sett till att det blivit så. Ni har inte tyckt att arbetsmiljöfrågorna varit viktiga. Trots att befolkningen i landet har ökat har ni inte höjt anslagen i tillräckligt stor utsträckning. Dessutom har ni tagit bort 18 000 högskoleplatser. Visserligen har ni kopierat Socialdemokraterna något vad gäller den politiken, och numera är även ni för en bättre skolpolitik. Det är tur eftersom vi behöver ha fler som går i skolan, och vi behöver bättre skolresultat. De kvinnor som blir arbetslösa eller sönderstressade på grund av att det nu är mycket tuffare inom välfärdssektorn ska dessutom ta hand om sina anhöriga eftersom välfärdssektorn inte längre klarar av det. Från att ha varit dubbelarbetande förväntas dessa kvinnor nu vara trippelarbetande. De ska sköta sitt arbete och sitt hem och också ta hand om sina anhöriga, då välfärden inte längre klarar av det. Ni har lovat lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen är det inget fel på, men verkligheten visar att ni inte klarat av de samhällsproblemen. Att sänka skatterna och privatisera allt fungerar inte. Vi ser nu vad som händer i vårt vackra land.

Herr talman! Det är kommunerna och landstingen som har huvudansvaret för att finansiera och tillhandahålla de offentliga välfärdstjänsterna, antingen själva eller via andra utförare. Finansieringen sker alltså i första hand genom beskattning på lokal och regional nivå. Skattepengarna och den välfärd som kan finansieras med skattepengarna uppstår inte ur tomma intet. Den ekonomiska tillväxten som skapar välståndet för oss alla skapas genom att goda förutsättningar ges, och där har staten sin kanske viktigaste roll. Staten kan således bidra till att resurserna till vår gemensamma offentligfinansierade välfärd ökar. Det gör man genom att se till att drivkrafterna för jobb och tillväxt är goda. I Sverige har alliansregeringens politik lett till just detta. Det är drygt 250 000 fler sysselsatta nu än 2006. Det betyder 250 000 fler personer som i dag kan bidra till att skapa resurser för välfärden i stället för att exempelvis ta resurser i anspråk i andra delar av de offentliga systemen. Det säger sig självt att det är detta som är viktigt. Det är faktiskt det enda sättet att på lång sikt säkerställa tillräckligt med resurser för välfärden. Resurserna till välfärden har sedan 2006 ökat kraftigt, detta trots den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Det är inte bara regeringen själv som konstaterar det utan det konstateras även av andra. Välfärden - vård, skola och omsorg - får mer resurser än någonsin. Det kunde vi för någon månad sedan läsa i en artikel i Dagens Samhälle under rubriken Rekordintäkter till välfärden. Skatteintäkterna, rapporterades det där, har ökat med en tredjedel mellan 2006 och 2013, från 450 till 600 miljarder. Det är långt mer än inflationen, som varit 13 procent under samma period. Även om man rensar för både pris och löneutveckling är det en markant ökning sedan 2006. I samma artikel kan vi läsa att resurserna för den kommunala välfärden sedan 1990 har vuxit mer än dubbelt så snabbt som demografins tryck - i motsats till vad vi hörde här tidigare. Att stödja kommunerna i välfärdsuppdraget har varit centralt för Alliansen under hela dess regeringstid sedan 2006, bland annat genom att säkerställa hög kvalitet och god tillgänglighet i välfärden, även under ekonomiskt svåra tider. I kristider har kommunsektorn fått tillfälliga extrabidrag för att få bättre möjlighet att klara det viktiga uppdrag den har. Men det generella statsbidraget har också höjts under den här tiden. Även framöver ser det ekonomiska läget förhållandevis ljust ut. Prognoserna pekar på att skatteintäkterna fortsätter att öka under 2014. Det framgår också bland annat av den artikel i Dagens Samhälle som jag refererade till tidigare samt den prognos som Finansdepartementet nyligen presenterat. Skatteintäkterna i kommunsektorn fortsätter alltså att öka. När det gäller antalet anställda ser det också ljust ut. Totalt arbetar i dag 20 000 fler i den kommunalt finansierade välfärden än 2006. Antalet anställda fortsätter att utvecklas positivt. I december 2013 fanns det 24 000 nyanmälda platser i kommunsektorn. Erfarenheterna visar att de satsningar som regeringen gjort på jobb och tillväxt varit helt rätt och också ger resultat. Det är fler sysselsatta i dag, och det kommer in mer pengar i skatt till kommun och landstingssektorn, vilket ger större möjligheter att säkerställa en väl fungerande välfärd, som vi alla värnar.

Herr talman! Den här debatten visar två sidor av Sverige. Den ena sidan står nöjda moderater för. De säger att de kommunala skatteintäkterna har ökat. Då kan vi konstatera att nästan alla kommuner och landsting i Sverige varit tvungna att höja skatten. För att klara av det välfärdsuppdrag man har väljer man att göra det. Vilka är då de kommuner som har sänkt skatten? Jo, det är kommuner i Stockholmstrakten med god skattekraft. Det finns någon kommun nere i Skåne, typ Vellinge, som också har sänkt skatten. Det är klart att intäkterna har ökat om man varit tvungen att höja kommunalskatten för att klara av att värna skolan och sjukvården. I Gävleborg har man höjt skatten för att kunna anställa fler sjuksyrror och undersköterskor. I Gävle kommun har man höjt skatten för att kunna värna skolan mer. Det här har att göra med att försörjningsstödet ökat kraftigt, och den största anledningen till det, herr talman, är den höga arbetslösheten. Människor som är arbetslösa har inte ett grundläggande skydd från en a-kassa ens. Då måste kommunen betala ut pengar kontant till de här personerna, och då försvinner en massa pengar som man skulle kunna använda till skola, vård och omsorg. Det fanns en kommitté som skulle diskutera och fylla på det utjämningssystem som skulle jämna ut mellan rika kommuner och kommuner med sämre skattekraft. Vad gjorde då regeringen? Vi var egentligen överens från början om att vi skulle fylla på systemet. Men ni moderater valde i stället att lägga 981 miljoner kronor, tror jag att det var, nästan 1 miljard kronor till de tio rikaste kommunerna. Vi för samma diskussion nu som vi har haft tidigare här i dag. Det handlar om värderingar. Ni väljer alltid att gynna dem som redan har mycket. Varför skulle ni annars fylla på till de här rikare kommunerna? Det kanske var för att kommunalråden här i Stockholmstrakten inte skulle klaga så hemskt mycket på att man är tvungen att dela med sig till gamla Agda i Jokkmokk eller lilla Pelle som går i skolan i Ragunda. Det är detta som skiljer våra partier värderingsmässigt och ideologiskt. Jag kan konstatera att ni är nöjda. Här får vi nu höra att sysselsättningen ökat med 250 000. Men samtidigt har arbetslösheten ökat med 100 000. Det nämner ni aldrig. Om vi blir fler i landet ökar självklart sysselsättningen, men i det här fallet kan man säga att nästan hälften av det ökade antalet människor gått ut i arbetslöshet. Det pratar ni inte om. Ni är fullständigt nöjda när ni säger att kvaliteten är bra i välfärdsverksamheterna. Ni pratar inte om utförseln av vinstmedel från förskolor och skolor. Det är inget bekymmer för er moderater, för ni är nöjda. Ni tycker att läget är under kontroll och att det fungerar bra. Vi är bäst i Europa, säger Anders Borg. Men om vi jämför oss med de länder som har lägre arbetslöshet än vi kan vi se att det faktiskt är många länder som har klarat sig bättre än vi. Herr talman! Jag vill bara konstatera att det aldrig kan vara bra för Sverige att ha en nöjd regering när det finns så många utmaningar att ta i. Vi utgår från verkligheten.

Herr talman! Inkomsterna för kommunsektorn beräknas i år till 895 miljarder. För nästa år är beräkningen 925 miljarder, och för år 2016 är beräkningen 963 miljarder. Det sker alltså nu en kraftig ökning av kommunernas inkomster, och den fortsätter under åren när vi blickar framåt. Det här beror på att ekonomin växer och sysselsättningen stiger. Vi har också en utveckling där olika reformer, inte minst på skolsidan, ger mer pengar till kommunerna. Blickar vi tillbaka till 2007 och blickar ut över de här åren kan vi konstatera att regeringen har genomfört omfattande reformer för att förbättra vår samlade gemensamma sektor. På rättsområdet handlar det om 30 miljarder i reformer sedan 2007. Inom hälso och sjukvård och omsorgsverksamheterna handlar det om 43 miljarder i reformer för att förbättra systemen. Inom utbildning och forskning är det sammanlagt 49 miljarder i aktiva reformer som har genomförts. År för år har vi lagt fram budgetar där vi kunnat förbättra våra gemensamma system för att säkra god trygghet för alla. Det här återspeglas också av att det var ungefär 1,2 miljoner personer i den kommunfinansierade sysselsättningen 2006. I år räknar vi med att landa på 1 230 000, en ökning med 30 000 personer. År 2016 stiger det till 1 250 000 personer. Antalet sysselsatta i kommunalt och offentligt finansierad verksamhet ökar alltså under de här åren. Det stämmer inte att vi har en urholkning av välfärden därför att försörjningsstöden skulle ha exploderat dramatiskt. Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen är nu den andel av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd den lägsta som landet upplevt, långt lägre än de nivåer vi hade när Socialdemokraterna styrde Sverige på 90-talet. Starka offentliga finanser är helt centralt för välfärden. Starka offentliga finanser är avgörande för dem som är beroende av välfärden. När man tappar greppet om de offentliga finanserna och tvingas göra stora nedskärningar, som vi har sett i många socialdemokratiskt styrda länder, drabbar det välfärden. Då får man hålla igen på offentliganställdas löner, minska antalet offentliganställda och skära ned i pensionssystem och andra system. Det är därför det är så viktigt att man bedriver en aktiv konjunkturpolitik där man använder goda år till att sätta av pengar, så att man kan agera när krisen kommer. Det är därför vi har ett överskottsmål. Det överskottsmålet är så formulerat att vi ska nå 1 procents överskott när ekonomin åter är i balans. Här vägrar Socialdemokraterna ge svar. Vi får inte i någon av debatterna besked från Socialdemokraterna om huruvida man tänker upprätthålla överskottsmålet. Jag har kunnat belägga att skillnaderna mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är så stora och så omfattande att man inte kommer att kunna förhandla sig fram till en budgetpolitik som leder till ett finansiellt sparande på 1 procent 2018. Det är därför man vägrar ge besked om det finansiella sparandet. Den oenigheten har ett pris. Vi vet vem som kommer att få betala det priset om olyckan är framme och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildar en regering tillsammans. Det är de som är beroende av välfärden. Det är de som riskerar att bli arbetslösa i nästa kris. Socialdemokraterna håller på att försätta sig i en situation där de planerar att upprepa de misstag de gjorde på 80-talet.

Herr talman! Det är lite skrattretande när Anders Borg återkommer till hur det ska bli efter valet. Han vet inte heller vilka han ska regera med om han skulle få ihop det med några partier. Ni vet inte vilka partier som klarar sig. Vi låter väljarna avgöra vilka partier som de tycker är bäst. De ska få avgöra själva innan vi sedan förhandlar med de partier som eventuellt är beredda att vara med i en socialdemokratiskt ledd regering med en finansminister som heter Magdalena Andersson. Arbetslösheten är 8 procent. Det är 2 procent mer än 2006. När Anders Borg tillträdde 2006 sade han: Det kommer att ta två år innan vår politik kommer att bita. Vi vet vad som hände. År 2006 tillkom 153 000 nya jobb, alltså med socialdemokratisk politik. Året efter var det inte riktigt så bra. År 2007 tillkom 80 000 nya jobb. Vad hände 2008? Den borgerliga politiken började bita, som Anders Borg brukar uttrycka det. Det sammanföll med den internationella lågkonjunkturen, och det sade stopp. Då tillkom inga jobb alls. Sedan har det tillkommit fler jobb igen. Snart är ni uppe i 250 000 jobb för hela perioden, medan enbart år 2006 med vår politik tillkom 153 000 nya jobb. Anders Borg är nöjd med att det på tre år ska tillkomma 153 000 nya jobb. Det verkar som att Anders Borg tycker att vi ska nöja oss med en massarbetslöshet på 8 procent. Han säger att de andra kanske kommer att bli arbetslösa i nästa lågkonjunktur. Han tänker inte pressa tillbaka arbetslösheten mer. Han är nöjd med 8 procent. Han sade för en vecka sedan: Det är lite farligt för ekonomin att sänka arbetslösheten ytterligare. Det oroar mig mycket. Jag ställde interpellationen utifrån att vi har blivit fler personer i landet. Det är fler personer som behöver gå i skola, fler små barn som behöver gå till förskolan, fler som behöver ha plats på skola och lära sig någonting i skolan och fler som behöver omvårdnad. Finansdepartementet har självt räknat ut att antalet anställda i välfärdens skattefinansierade kärnverksamheter, både kommunalt och privat anställda, har minskat från 131 välfärdsarbetare per 1 000 invånare till 125 välfärdsarbetare per 1 000 invånare. Det betyder att sex välfärdsarbetare per 1 000 invånare har försvunnit sedan 2006. Det är ändå en snäll beräkning. Precis som jag sade är det barnen i förskolan, i skolan och på fritidshemmen och pensionärerna som av naturliga skäl har större vård och omsorgsbehov än andra. De unga och de gamla har blivit fler ännu snabbare än befolkningen i stort. Det är mindre personal, och det är mer tjänster som den behöver utföra. Den har fått det stressigare. Det är inte konstigt att kvinnorna blir utslitna på sina arbeten. Det är inte konstigt att långtidsarbetslösheten bland kvinnorna ökar. Dessutom har ni skurit ned på arbetsmiljöarbetet eftersom ni inte tycker att det är viktigt. Om vi ska klara välfärden framöver - och det har även Konjunkturinstitutet sagt - behövs det ytterligare satsningar. Det är precis som vi har hört här i debatten. Vi måste sänka arbetslösheten för att få in inkomster till kommunerna. Men då måste man också vara beredd att satsa på det. Det hjälper inte att privatisera och bara sänka skatterna. Man måste också investera.

Herr talman! Monica Green försöker att göra en poäng av att sysselsättningen inte ökade under ett av de år som alliansregeringen har styrt, och så väljer hon året 2008 som exempel. Det talar för sig själv när man väljer att ta just 2008 som exempel. Jag tror att alla som befinner sig på den här planeten är medvetna om den finanskris som slog till mot i princip hela den utvecklade världen just 2008. Det borde vara svårt även för Monica Green att försöka lasta alliansregeringen för att det inte tillkom några jobb just det året. Det intressanta är vad som har hänt över en lite längre tid. Där ser vi att sysselsättningen har ökat. Det är i dag 250 000 fler i sysselsättning än år 2006. Detta kan man ställa i relation till hur det såg ut åren dessförinnan när Socialdemokraterna styrde. År 2002-2006 förtidspensionerades 300 000 personer. När ni förlorade valet 2006 var utanförskapet rekordstort. Över en miljon människor befann sig i utanförskap. Det var vad ni lämnade efter er som vi fick hantera. Det stämmer inte att skatten har höjts i nästan alla kommuner, Raimo Pärssinen. Det är som det brukar. Skatten har höjts i en del kommuner, och den har sänkts i vissa kommuner. I sak är detta inget konstigt. Vi har ett kommunalt självstyre i det här landet. Jag tycker i grunden att det är väldigt bra. Ansvaret för mycket av välfärden ligger där. Varje kommun, landsting och region måste göra sina bedömningar av hur de ska bedriva verksamheten och vilken finansiering som krävs. Det är alltså inte någonting som är negativt om någon höjer eller sänker skatten. Om de tycker att behovet finns lokalt är det en rimlig bedömning de gör. Det som viktigt är att staten har gett bättre förutsättningar för alla kommuner, landsting och regioner att klara sitt välfärdsuppdrag genom att stimulera jobb och tillväxt. Därmed har skatteintäkterna ökat i samtliga kommuner.

Herr talman! Låg mig vara dristig och påstå att Anders Borg gör en klen analys. Han försöker att göra en prognos och en analys av vad som händer efter valet. Vi går till val som ett parti, och vi hoppas på ett högt stöd. Sedan får vi se vem vi kan göra upp och förhandla med. Jag har en känsla av att den borgerliga regeringen inte alltid är överens. Problemet för er och för regeringen är att det finns en verklighet som vi möter därute. Frågan är vem som har högst trovärdighet när vi står här. Ni kastar ur er massvis med siffror och bombar oss med siffror. Det är miljarder hit och dit, och det är väldigt svårt att följa. Å andra sidan kan man bo någonstans, träffa sina vänner och jobba någonstans, och man kan vara arbetslös. Vi ser hur Sverige ser ut. Arbetslösheten är jättehög. Det är 400 000 arbetslösa. När vi säger att vår målsättning är att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 har vi satt ett mål. Vi pekar framåt med hela handen. Alla våra förslag som vi lägger fram ska leda till den lägsta arbetslösheten. Låg arbetslöshet ger stora inkomster för landet. Vi blir rikare och kan dela med oss på ett mycket mer generöst och solidariskt sätt. Ni kastar som sagt ur er siffror. Det är 87, 65 och vad som helst fram och tillbaka. Frågan är: Varför sätter ni inga mål när det gäller arbetslösheten? Då säger ni att den ska vara så låg som möjligt och att det ska vara full sysselsättning. Men har ni ett delmål när det gäller arbetslöshet? Där har ni inga siffror. Det är helt enkelt för att ni är ganska nöjda. Moderaterna är nöjda och nu ganska mätta. De tycker att det är bra i kommunerna, och arbetslösheten gungar på en lagom nivå. Vi har inte så mycket att bekymra oss för. Ni har ingen politik som visar på att ni ska möta bekymren vi ser.

Herr talman! Socialdemokraterna säger: Vi låter väljarna bestämma. Det är ungefär som om det vore en ynnest som överräcktes av svensk socialdemokrati till väljarna: Ni får bestämma hur det ska regeras. Jag kan tala om för er att dessa väljare kommer att bestämma det vare sig ni vill eller inte. Om en demokrati ska fungera är det viktigt att väljarna har klara och tydliga alternativ att välja mellan. Men detta upplägg ställer ni inte upp på, och det är det som är allvarligt i det här. Ni följer inte den demokratiska grundregeln att väljarna ska kunna stå vid valurnan och välja mellan olika alternativ, utan ni pratar runt om att ni efter valet ska fixa till det på något sätt. Det finns ett intresse av att veta hur en sådan här konstellation som ni tänker ingå i ska lösa till exempel Europas energiproblem - nu inför EU-valet. Miljöpartiet har en helt annan linje än Socialdemokraterna, men ni ska båda två leva i Europa under nästa mandatperiod. När det gäller försvaret vill ni gå ungefär samma linje som Alliansen och rusta upp flyg, ubåtar och kryssningsrobotar medan Miljöpartiet vill minska försvaret. De vill ha färre flygplan och ubåtar och absolut inga kryssningsmissiler. Det är viktigt för väljarna att kunna veta vad som blir resultatet om man lägger sin röst på det ena eller det andra. Men det kan inte ni leverera. Sedan har vi det här med arbetslösheten. Det är intressant - eller det är kanske inte så intressant - att arbetslösheten i Sverige är 8-8,2 procent. Men om man tittar på dem som är över 25 år är arbetslösheten i Sverige ungefär densamma som i övriga Europa - 5,5-5,7 procent. Skillnaden mellan Sverige och andra är ungdomsarbetslösheten. Om man tittar på dem som är ungdomsarbetslösa är ungefär 47 procent - nästan hälften - ungdomar som är heltidsstuderande. De studerar på heltid på högskolan eller gymnasiet. Man får välja om man tycker att det är ett problem eller inte. Jag tycker inte att det är ett problem att ungdomar heltidsstuderar. Jag tycker att det är eftersträvansvärt. Men då kan man inte räkna in dem och säga att det är ett problem att de är arbetslösa. De är anmälda på Arbetsförmedlingen därför att de vill ha ett extraknäck eller ett sommarjobb. På en direkt fråga från dem som samlar in informationen från arbetslösa svarar dessa unga vuxna att de inte ser sig själva som arbetslösa. Statistiken är lite lurig, och den överdriver ungdomsarbetslösheten som problem genom att nästan hälften är heltidsstuderande och faktiskt bör fortsätta att vara det för att de ska få ett bra jobb efter gymnasiet. Herr talman! I de föredömen som Socialdemokraterna har, till exempel Österrike, är man inriktad på yrkesutbildning och avlönade lärlingar. Men det är detta som Socialdemokraterna är emot. De vill inte ha avlönade lärlingar. Ni går emot detta, och ni går emot det som kanske är det mest effektiva receptet i de länder som ni har som föredöme. Ni kan alltså inte imitera Österrike, Tyskland och andra länder eftersom ni är på motsatt kurs.

Herr talman! Enligt den arbetskraftsundersökning och arbetsmarknadsstatistik som finns har sysselsättningen i Sverige ökat med något över 250 000 personer sedan 2006. Detta är en utveckling som skiljer sig från övriga Europa, där den värsta globala lågkonjunkturen sedan depressionen har kostat många människor arbetet. Resultatet av denna politik är att skatteintäkterna, inkomsterna i kommunsektorn, har ökat. När jag tillträdde låg de på 656 miljarder. När vi gick till val 2014 låg de på 783 miljarder. De kommer det här året att landa på 895 miljarder. Om vi blickar fram till 2018 ser vi en ökning på sammantaget 100 miljarder kronor. Även om vi justerar inkomsterna för kostnadsutvecklingen i kommunsektorn, den så kallade kommundeflatorn, har vi alltså en ökning av intäkterna i kommunsektorn på nära nog 5 000 kronor per kommuninvånare. Per kommuninvånare har kommunerna i dag större resurser att bedriva verksamhet. Det är också därför sysselsättningen i dag i den kommunalt skattefinansierade verksamheten är 30 000 större. Det är också därför den växer med en ökning på upp till 50 000 några år framåt. Raimo Pärssinen och Monica Green ställer frågor om hur Alliansen ska regera. Jag ska gärna redovisa det i detalj. Moderaterna avser att bilda regering ihop med Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Det är det sätt vi tänker gå till val på. Vi kommer att före valet på alla politiska områden redovisa exakt vad vi tänker göra så att väljarna kan titta på valmanifestet och ta ställning till om de vill stödja denna politik. Då kommer vi förmodligen att göra en del prioriteringar inom utbildningsområdet och annat som kan vara viktigt, och vi kommer förmodligen att finansiera det med olika intäktsförstärkningar. Det är så vårt valmanifest kommer att se ut. Det kommer att vara fullt genomskinligt, öppet och transparent redovisat för väljarna. Hur tänker sig då Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Raimo Pärssinen och Monica Green redovisa det här för väljarna? Inte alls. På första frågan, den om vem man tänker regera ihop med, får vi inget svar. Vi får inte veta om Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna avser att bilda en gemensam regering. Man svarar inte på frågan. Väljarna vet inte om det ska bildas ett samarbete eller inte. Vilken politik en sådan regering i så fall skulle bedriva får vi inte heller något svar på. Det senare är utomordentligt besvärligt. Sedan 2010, när de tre partierna hade förhandlat sig samman, har politiken glidit isär. Och den har inte glidit isär lite grann, utan den har glidit isär fullständigt. Man är totalt oenig på nästan alla utgiftsområden. Det handlar om över 30 miljarder i skillnader bara mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Om vi sedan skulle väga in Vänsterpartiet blir skillnaderna ännu större. Vi får inte heller besked om ramverket för den ekonomiska politiken. Stefan Löfven och Magdalena Andersson har inte i något sammanhang - i någon nyhetsrapport, i någon debatt, i något radioinslag eller i något tv-program - gett ett rakt svar. Vi hörde senast här i veckan Magdalena Andersson snurra runt med olika bortförklaringar om hur man ser på överskottsmålet. Detta är djupt allvarligt. Om man söker regeringsmakten för att skapa budgetkaos är det viktigt att väljarna förstår det före valdagen.

Herr talman! Vi söker regeringsmakten för att styra landet med ordning och reda. Eftersom det var vi som satte upp budgetreglerna i det här landet vet vi vad det handlar om. Vi har tagit Sverige ur kriser tidigare, och vi ska klara det om det skulle inträffa igen. Återigen: Ni har alla tre visat på olika uppfattningar här. Hamilton påstår att sättet att räkna ungdomsarbetslösheten ska ändras eftersom det är fel att räkna in de studerande ungdomarna. Det är ganska intressant eftersom Anders Borg för bara två dagar sedan anklagade Magdalena Andersson för att vilja gömma arbetslösheten när vi vill satsa på att unga människor ska kunna studera. Det är två skilda sätt som vi får höra här från talarstolen - en folkpartist och en moderat som har helt olika uppfattningar när det gäller att räkna. Kommer ni att skriva in det i valmanifestet också? Ska man räkna som alla andra EU-länder eller ska man räkna som Carl B Hamilton tycker att man ska göra? Det skulle vara intressant att veta. Annars märker jag att Carl B Hamilton på varenda punkt som vi har talat om är nöjd, nöjd och nöjd. Alltihop är bra; det är bara att fiffla bort lite grann så är allting bra. Det är bra med ungdomsarbetslösheten, och det är bra med arbetslösheten för äldre. Alla satsningar har varit bra. Ni är fullkomligt nöjda. Jag tror inte att de kvinnor som nu stressar och stressar och sliter ut sina kroppar för att hinna med våra äldre ute i kommunerna i dag känner igen den teoretiska beskrivning som ni lever i. De känner inte igen sin verklighet. De stressar. Lärarna, som ska ge barnen mer kunskap, har inte tid. Fritidspersonalen har inte tid eftersom barngrupperna består av 70 barn på fritidshemmen i dag. Det är för att vi har blivit fler personer i det här landet. Anledningen till att jag tog upp 2008 var att Anders Borg själv sade när han tillträdde som finansminister att det skulle ta två år innan Alliansens politik skulle börja bita.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att understryka att det är dålig demokrati från Socialdemokraternas sida att ni inte talar om hur ni ska regera efter valet, med vem och hur sakfrågorna ser ut. Ni kan tydligen inte åstadkomma ett valmanifest, vilket vi kommer att göra och som Anders Borg var inne på. Låt mig också ta upp det här med statistiken. Jag är inte företrädare och vill inte ändra statistiken, men jag tycker att man kan hålla två eller tre tankar i huvudet samtidigt. Det finns nämligen unga vuxna som har en helt annan arbetslöshetssituation än vad de som är äldre har. Nästan hälften av dessa är heltidsstuderande på högstadiet. Jag tycker att de ska gå kvar där. Jag tycker att de andra, de som går i gymnasiet, också ska gå kvar. Jag tycker att det är viktigt att de får en utbildning. Om man inte har fakta om ungdomsarbetslösheten klara för sig, de olika kategorierna, och alltså inte håller två eller tre tankar i huvudet samtidigt kommer man inte att lösa problemen. Ett problem som Socialdemokraterna hela tiden försöker osynliggöra i det här sammanhanget är det som handlar om dem som är födda utomlands. Ni är väldigt noga med att inte tala om integrationsfrågorna. Varför är ni så noga med det? Jag hittar inte på detta, utan det är tydligt att det är er skräck att sitta ihop och komma i diskussion med Sverigedemokraterna om dessa problem, och det gör att ni hela tiden osynliggör integrationsfrågorna. Ska man komma till rätta med ungdomsarbetslösheten ska man både inrikta sig på utbildningsfrågorna, bättre utbildning, och på särskilda insatser för dem som är födda utomlands. Det gäller mer svenska och det gäller anpassad och förlängd undervisning.

Herr talman! Sedan 2006 har antalet personer som arbetar och får göra en insats för samhället ökat med 250 000. Det här är centralt och viktigt, eftersom arbetet för många människor inte bara utgör den möjlighet man har att försörja sig utan också är en möjlighet att ha arbetskamrater och hitta viktiga uppgifter att lösa tillsammans. Tillväxten i Sverige har varit högre än i andra länder, och därför har vi alltså sett att skatteintäkterna för kommunerna har ökat. Även justerat för kommunprisutvecklingen handlar det om 5 000 kronor mer per invånare. Låt oss diskutera budgetreglerna. Budgetreglerna säger att vi ska ha 1 procents överskott när ekonomin är i balans. Regeringen gör bedömningen att med de tillväxtsiffror vi nu har når vi en sådan balans ungefär 2018. Riksbanken och Konjunkturinstitutet gör likartade bedömningar. Då ska man ligga på 1 procents överskott. Socialdemokraterna vägrar nu att ge svar. Vare sig Stefan Löfven eller Magdalena Andersson kan ge ett rakt och klart svar om överskottsmålet. Beror det på att man tror att den socialdemokratiska politiken ska underminera tillväxten? Beror det på att man tror att de socialdemokratiska bidragsåtgärderna ska öka arbetslösheten? Beror det på att man tror att skatteintäkterna ska minska? Beror det på att man gör en annan bedömning av tillväxten? Det får vi inte veta. Beror det på att man gör en annan bedömning av var jämviktsarbetslösheten ligger? Tror man att höjda bidrag ska göra att fler blir arbetslösa långsiktigt så att det inte finns lediga resurser? Vilka är svaren? Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna går till val på olika politik. Vi har aldrig haft ett politiskt alternativ, törs jag säga, som har ställt ut så vidlyftiga, breda, omfattande och ofinansierade vallöften som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans. Det här är ett recept som kommer att betyda att man tvingas svika de arbetslösa när nästa kris kommer.